Herr talman! Jag hade inte tänkt delta i denna debatt, men jag kan inte låta bli att säga några ord med anledning av den ensidiga kritik som här riktats mot de statliga företagen. Statsföretag AB begår tyvärr misstag i sin verksamhet vilka självfallet skall kritiseras. Man kan dock inte undvika att reagera mot att denna kritik alltid får stort utrymme i den politiska debatten och i massmedia. Liknande kritik när det gäller det privata näringslivet kan efterlysas; det saknas inte grund för sådan. Jag vill därför, herr talman, inför kammarens ledamöter lämna ett bland många exempel på hur det kan gå till inom den privata sektorn, varvid just de som mycket hårt kritiserat den statliga verksamheten i detta sammanhang icke funnit någon anledning till kritik. Ett företag i min hemkommun hade en specialtillverkning, åtnjöt ett mycket gott anseende och hade en hög teknisk nivå på sina produkter, vilket till stor del berodde på en stabil och verkligt yrkesskicklig arbetarstam samt skickliga konstruktörer. Företaget har nu köpts av en stor koncern som ansåg det utgöra en besvärande konkurrent. Endast av denna anledning inköptes firman av koncernen och detta för ett belopp som av aktieägarna med rätta bedömdes som fördelaktigt från deras synpunkt. I samband med köpet beslutades om nedläggning av företaget och om flyttning av tillverkningen till en annan ort för att där utgöra en länk i koncernens produktion. Varför denna åtgärd? Ja, svaret har koncernens direktör själv givit de anställda. Han har klart uttalat att man upplevde det mindre företagets konkurrens som ytterligt besvärande. Det är att notera att det inte bekymrade aktieägarna att 80 man ställdes utan arbete, några av dem trotjänare med upp till 45 års anställning, de flesta av dem med mycket god yrkeskunnighet. Visst har man röjt undan en konkurrent genom detta beslut. Därmed anser man förmodligen att målet är nått, och man påstår t.o.m. att syftet var gott. Självklart uppstår det stora personliga och sociala problem i samband med nedläggningen, men det anser man vara de anställdas egen sak. Att de båda företagen dessutom behandlade personalen på ett sätt som inte står i överensstämmelse med gällande företagsnämndsavtal gör inte situationen bättre. Detta är en allvarlig fråga som berör både de anställda i företagen och konkurrensförhållandena i samhället. Bristande lönsamhet brukar ofta åberopas vid nedläggning av företag, men det händer inte alltför sällan att företag läggs ner som inte är förlustföretag. Nedläggningen sker ändå därför att man inte bedömer lönsamheten vara tillräckligt stor. I det exempel som jag här nämnt var orsaken till nedläggningen inte bristande lönsamhet. Företaget hade en konkurrenskraftig produkt och en god orderstock, vilket icke förnekats av de tidigare ägarna. Nedläggningen var helt betingad av två faktorer: dels att koncernen såg företaget som en besvärande konkurrent och hade möjligheter att erbjuda ett högt pris för att eliminera denna konkurrent, dels att säljaren lät sig lockas av de mycket goda ekonomiska villkoren. Var kommer de anställdas intressen in i bilden? Herr talman! Syftet med mitt inlägg har varit att ge kammarledamöterna ett exempel på hur det privata näringslivet i tysthet agerar över huvudet på sina anställda och med endast aktieägarnas intressen för ögonen. Vi bör nog alla medverka till att få balans i kritiken när det gäller de statliga företagen och undvika all hysteri.

Herr talman! Det är ju en vedertagen regel här i huset att de ortnamn som vi Anderssöner och Erikssöner har får följa oss under riksdagsarbetet. Vi brukar, såvitt jag vet, aldrig sammankoppla ledamöternas namn med namnet på deras arbetsplatser eller liknande, som herr Göransson här gjorde. Man bör enligt min mening inte heller göra detta, vare sig det är fråga om privat anställning eller statlig tjänst — den saken har ju mindre betydelse i detta sammanhang. Jag tycker att ledamöterna skall få behålla den beteckning med ortnamn som de en gång har fått, när de kom hit till riksdagen. När jag lyssnade på herr Göransson, blev jag också litet förvånad därför att han i den här motionen av herr Ericsson i Åtvidaberg ville finna så många dolda motiv. Herr Göransson läste motionen som en viss potentat läser Bibeln. När näringsutskottets ledamöter besökte förenade fabriksverken i Eskilstuna och diskuterade frågan om företagsformen, fick de den bestämda uppfattningen att ledningen var intresserad av en ändrad företagsform. Av utskottets betänkande framgår också klart att utredningar inom företaget pågår om en annan företagsform, och jag tycker därför att herr Göransson med fullt fog hade kunnat rikta sin fråga till herr Svanberg, om han läser ut några dolda motiv ur denna motion. alltså klart av vad utskottet anfört. Jag skall inte trötta kammarens ledamöter med att läsa upp vad utskottet skriver. Det är uppenbart att eftersom utredning pågår om en annan företagsform finns ingen anledning att yrka bifall till motionen. Vid det sammanträffande som ägde rum med ledningen för fabriksverken framhöll man att det fanns problem med företagsformen. Dessa problem har uppmärksammats, vilket också framgår av utskottets betänkande.

Herr talman! Det är precis vad utskottet säger: Man bör avvakta till dess det är klart vilken organisationsform fabriksverken skall ha. Jag vill också slå fast att vi här inte rimligtvis bör läsa ut mer av en motion än utskottet har kunnat göra.

Herr talman! Herr Petersson i Röstånga har frågat chefen för socialdepartementet om han är villig att ge information om den medicinska forskningen med abortfoster samt betydelsen av denna forskning. Interpellationen har överlämnats till mig för besvarande. Herr Petersson åberopar uppgifter i vissa artiklar i fackoch dagspress enligt vilka abortfoster utnyttjas i den medicinska forskningen. Att viss medicinsk forskning förekommer med tidigt avlägsnade foster är känt sedan länge. Exempelvis lämnade dåvarande justitie ministern, statsrådet Kling, år 1960 i riksdagens andra kammare i ett interpellationssvar en redogörelse för sådan forskning. Av det material, som jag låtit inhämta, framgår att forskning endast sker med foster som aborterats intill 20:e graviditetsveckan. Foster på detta utvecklingsstadium kan inte med några medel fås att överleva ens någon tid. Med vissa medel kan man däremot få ämnesomsättningen i vissa vävnader att fortsätta någon timme innan även dessa vävnader förstörs. Det ena huvudområdet som förutsätter studier av detta slag gäller fosterorganismens funktion under normaltillstånd och i samband med sjukdom. Målet för dessa undersökningar är att man skall få sådan kunskap att det blir möjligt att upptäcka, förebygga och behandla olika sjukdomstillstånd under fosterstadiet eller i samband med födelsen. Det andra huvudområdet gäller hur olika läkemedel omsätts i och påverkar fostrets vävnader. Studiet av denna typ av effekter har som mål att ge sådan kunskap att man kan undvika att läkemedel som sätts in i behandlingen av gravida kvinnor leder till fosterskador. Vid all forskning måste självfallet även etiska aspekter beaktas. Detta gäller alldeles särskilt på ett område av det slag som interpellationen avser. Forskarna har visat sig väl medvetna om det etiska ansvar som är förknippat med klinisk forskning. Vid samtliga medicinska fakulteter har inrättats etiska kommittéer som har till uppgift att lämna vägledning åt enskilda forskare i frågor av denna art. Statens medicinska forskningsråd har beslutat att anslag till sådana kliniska försök beviljas endast om projekten dessförinnan granskats av de lokala etiska kommittéerna. Vidare finns inom Svenska läkaresällskapet en etisk delegation som arbetar med frågor av övervägande principiell inriktning. I delegationen ingår även lekmannarepresentanter. Jag anser mig mot denna bakgrund kunna räkna med att etiska aspekter beaktas i tillbörlig omfattning i samband med forskning inom det aktuella området.

Herr talman! Med denna interpellation om medicinsk forskning på levande abortfoster har jag i första hand velat få en dementi på vad jag ansett vara överdrivna skriverier som förekommit i detta ämne. I andra hand har jag velat få i gång en debatt — en debatt om denna form av forskning — en debatt i denna kammare men i första hand en debatt mellan läkare och allmänhet.

Jag tackar statsrådet Moberg för interpellationssvaret — ett svar som delvis lugnat min oro. Beklagligtvis återstår det ännu en del frågetecken. ”Minns vad nazisterna gjorde med judarna” — det var rubriken på den tidningsartikel som föranledde mig att ställa denna interpellation. Artikeln byggde i sin tur på en uppsats i tidskriften Forskning och framsteg. Denna uppsats behandlade över fyra sidor hur befolkningstillväxten måste mötas med nya medel för födelsekontroll, och det fanns en schematisk bild som visar hur ett icke livsdugligt men dock levande foster genomströmmas av syresatt blod. Denna del av forskningen berörde alls inte statsrådet, som talade om två andra huvudområden. Det råder alldeles klart delade meningar inom läkarkåren i denna fråga. Detta framgår av de svar jag fått av olika läkare. Alldeles klart är också att denna fråga på något egendomligt sätt måste vara kontroversiell och explosiv, då vederbörande läkare varit ytterst noga med att påpeka att deras uppfattningar är konfidentiella och ej får användas i någon debatt. Av den åberopade tidningsartikeln framgår också att läkarkåren är delad i två läger. Det finns de som menar att dessa foster inte för något medvetet liv. Man anser att experimenten är motiverade därför att man — tack vare forskningen — kunnat rädda fullgångna foster i kritiska skeden. Andra läkare däremot är kritiska till denna forskning och menar att de inte kan frigöra sig från misstanken att man medvetet fördröjer abortingripanden för att få så stora foster som möjligt samt hävdar att det påminner om ättestupan. Ett sådant medvetet försenat abortingripande innebär att kvinnan måste förlösas med s.k. litet kejsarsnitt. För kvinnan i fråga betyder det ökade risker samt fara för att hon i framtiden måste förlösas på samma sätt. Det finns i artikeln betydligt värre uttalanden, men jag föredrar att inte citera dem. Det är lätt att i en etisk fråga av denna karaktär genom en icke fullgod information skapa opinion, samtidigt som man är medveten om att en god information om denna forskning skulle ha bidragit till förståelse i stället för braskande rubriker. Med detta vill jag påpeka informationens betydelse även för klinisk forskning. Jag har i denna fråga, som en del tydligen betraktar som kontroversiell, medvetet varit lågmäld både i min interpellation och i det jag hittills anfört. Med samma tonfall vill jag komplettera statsrådets interpellationssvar. Uppgifter som jag har fått visar att det i ett femtontal vetenskapliga tidskrifter sedan 1954 redovisats experiment där man använt foster som tagits ut genom litet kejsarsnitt och levande lagts i ett kärl med vätska, där de perfunderats med olika ämnen. Dessa ämnen har alltså passerat in i fostrets kropp och på olika sätt tagits om hand av fostrets ämnesomsättning. Dessa experiment har pågått mellan 30 och 107 minuter. Minst 50 foster finns nämnda. De har varit mellan 18 och 21 veckor gamla. Vid en undersökning i Göteborg för omkring fem år sedan tog man reda på hur länge ett aborterat 20-veckors foster lever, sedan det tagits ur moderns kropp och avnavlats. Man hade trott att det bara levde någon minut, men det visade sig att det höll sig vid liv en och en halv timme. Att ifrågavarande foster inte kan fås att överleva ens någon tid är alltså en sanning med modifikation — de lever i varje fall 30 till 107 minuter. I det längsta experiment jag sett skildrat nämns siffran 12 timmar. Man kan alltså inte komma ifrån att fostren under den tid experimentet varar är levande i detta ords fulla mening. Att de inte är ”livsdugliga” betyder bara att de inte utanför moderlivet kan leva vidare och utvecklas till fullgångna människor. Beträffande de etiska kommittéerna som statsrådet hänvisar till — alltså de lokala etiska kommittéerna och Läkaresällskapets etiska kommitté — vill jag anföra: I de lokala etiska kommittéerna finns ingen lekmannarepresentant. Den kommitté som t.ex. verkar vid Karolinska sjukhuset sedan början av 1960-talet har bl.a. som sin uppgift att övervaka att experiment på människor utföres med patienternas medgivande och sedan dessa fått fullständig information. Den har hittills enbart varit rådgivande och har föga möjlighet att modifiera forskningsprojekt som löper utan speciell budget, t.ex. på sjukvårdshuvudmannens bekostnad. Det betyder att den forskning det här rör sig om — forskning på icke levnadsdugliga foster, som varken är patienter eller faller under djurskyddslagen — inte sorterar under någon lokal etisk kommitté. I Läkaresällskapets delegation för etisk forskning finns både lekmän och forskare. Dess roll är emellertid enbart rådgivande. Någon kontrollerande befogenhet över de lokala etiska kommittéerna äger den inte. Det innebär att de kommittéer, som statsrådet hänvisar till, enligt mina uppgiftslämnare inte har skyldighet att behandla frågan om forskning med levande abortfoster. Härefter måste jag komma in på en etisk fråga, och det är denna: Kan ett fem månaders foster känna smärta? Jag har inte lyckats finna någon undersökning som klart kan säga ett ja eller ett nej, och fostret saknar förmåga att meddela sina känslor och sinnesintryck. Jag frågar: 1. Har statsrådet någon uppfattning i denna fråga? Jag är medveten om att den är medicinsk, men vissa slutsatser kan man också dra som lekman. För kan man mena att det föreligger någon form av smärtreaktion av sedvanlig typ, så kan man inte utesluta någon form av smärtupplevelse. Den kan naturligtvis vara mycket primitiv, men dock förefinnas. 2. Gång efter annan dyker det upp anklagelser om att man medvetet fördröjer abortingripanden. T. o. m. läkare påstår offentligt att de inte kan frigöra sig från misstanken om att detta sker. Om det inte finns fog för dessa rykten, vad anser statsrådet man kan göra för att en gång för alla helt taga död på dem? 3. Det framgår av interpellationssvaret att ”etiska aspekter beaktas i tillbörlig omfattning” i forskning på detta område. Enligt min uppfattning har kommittéer och delegationer för små möjligheter att ingripa. Dock kan man inte komma ifrån att det anses att ”experiment” förekommer. Det är alltså fråga om en information, som nödvändigtvis måste vara av betydligt större omfattning än för närvarande. Hur skall vi komma till rätta med denna bristande information?

Herr talman! Jag vill komplettera herr Peterssons i Röstånga synpunkter dels med ytterligare ett faktum, dels med ytterligare en fråga. Faktum är helt enkelt, beträffande fostrets reaktionsförmåga, att det finns två uppsatser av läkarna Göran Enhörning och Björn Westin, som skildrar två experiment från 1954 och 1957 med ungefär samma metoder som fortfarande används. Där säger de uttryckligen att vissa av fostren gjorde andningsrörelser under 30 minuter, att de rörde spontant på lemmarna och kroppen och att de reagerade om man rörde vid dem. Om det andra experimentet står det att fostren rörde sig kraftigt under experimentet — ibland höll man på ända upp till 12 timmar. De krökte på ryggen, böjde armar och ben, vände på huvudet.

Existerar det vidare någon statistik på hur många sådana här experiment på levande foster som utförs och var och när? Om man får fram denna statistik, vilket såvitt jag kan se inte bör vara svårt på något vis, måste det i varje fall vara mycket lättare att antingen bevisa eller motbevisa dessa anklagelser. Jag anser det verkligen vara i hög grad viktigt att vi här får någon klarhet. Det skulle förvåna mig mycket om inte Läkaresällskapets etiska delegation, som ju egentligen har mycket vida direktiv att åtminstone yttra sig om alla möjliga läkaretiska problem, skulle ta upp denna fråga på allvar. Men jag har nu alltså först och främst ställt frågan till herr statsrådet.

Herr talman!

Jag kan inte tro att socialstyrelsen och medicinska forskningsrådet, som jag har konsulterat innan detta svar lämnats, skulle undanhålla någon uppgift om någon typ av forskning. Jag tror, herr Petersson, att det är ett missförstånd från Er sida.

Det rör sig om fall där legal abort medgivits. Det gäller de situationer där kvinnan själv har begärt att ingreppet skall göras kirurgiskt. Anledningen till att en del kvinnor begär det kirurgiska ingreppet i stället för intravenös behandling är att det kirurgiska ingreppet är inte fullt lika smärtsamt. Då kvinnan själv har begärt den typen av ingrepp ställs materialet i en del fall till en viss forsknings förfogande. Man skall vidare ha klart för sig att det i varje fall enligt de uppgifter jag har fått — och jag har ingen anledning att betvivla uppgifternas sanningshalt — rör sig om foster som befinner sig i 16:e till 20:e veckan.

Andra foster betraktas icke som levande.

När det gäller herr Peterssons i Röstånga kommentar och fråga om de etiska kommittéerna, så är det riktigt — detta framgick också av mitt svar — att i de medicinska fakulteternas etiska kommittéer ingår det inga lekmän. Kommittéerna är rådgivande till sin karaktär.

Jag vill nämna att kommittéernas råd i vissa fall har inneburit ett avstyrkande av forskningen i fråga, och dessa råd har mig veterligen följts i samtliga de fall där de givits. Men det är möjligt, herr talman, att bl.a. den här debatten leder till att det ute i landet uppstår en diskussion. Gudskelov, vill jag säga, har det hittills i varje fall i allt väsentligt varit en balanserad diskussion.

Jag har inget negativt att säga om debatten som sådan, men man måste ju vara försiktig så att den inte får konsekvenser som ingen önskar att den skall få.

Den frågan vill jag av naturliga skäl inte besvara. Jag kan inte besvara den. Och jag tycker att innan vi ger oss in på en frågestund av den karaktären här i kammaren bör ansvariga forskare och myndigheter först få fundera på den frågan. Jag tror att det kan bli ett mera meningsfyllt ordbyte mellan oss, om vi avvaktar litet och inte nu svarar på frågor av den karaktären.

Där kan jag på nuvarande stadium inte göra annat än lita på de svar som de ansvariga har givit mig för att jag här skall kunna lämna informationer. Och de svaren anger klart, som jag sade förut, att forskningen inte är det primära i detta fall, utan det primära är vården av den kvinna som får legal abort. Jag vill nämna att spörsmålet om forskning i sådana här sammanhang var föremål för en mycket omfattande debatt i Helsingfors under 1960-talet. Där enade sig världens forskare på detta område om att uttala, att man skulle kunna bedriva forskning i dessa sammanhang, om man samtidigt kunde motivera en sjukvårdsinsats.

Med hänsyn till detta och med hänsyn till de uppgifter i övrigt som jag har fått är det min uppfattning att påståenden av den typ som här har refererats saknar grund. Som svar på herr Peterssons sista fråga om informationen till allmänheten i sådana här frågor vill jag säga att jag inte ser några andra möjligheter än att använda sig av den öppenhet som vi är vana vid. Kanske kan det här riksdagsprotokollet i någon mån bidra. Jag upprepar vad jag nyss sade, nämligen att den här debatten ger mig anledning att senare ta upp frågan bland annat om de etiska kommittéerna med kanslersämbetet och socialstyrelsen. När det gäller fru Anérs fråga vill jag säga att jag inte känner till att det finns någon statistik av den art som hon efterfrågar.

Herr talman! Jag instämmer helt med statsrådet Moberg i att man skall vara försiktig när man för den här debatten. Jag har försökt vara försiktig, och jag skall försöka vara det i fortsättningen också. Jag begär inte heller att statsrådet skall svara på frågan om smärta; den är i sig själv för svår att svara på. Jag vill också säga att statsrådets andra inlägg var fylligt. Det fyllde funktionen att vederlägga vissa rykten och tidningsskriverier. Beträffande det huvudområde som jag tog upp vill jag säga att det är möjligt att det ingår i något av de två huvudområden som statsrådet nämnde. Men jag har faktiskt en artikel här som handlar om att befolkningstillväxten måste mötas med nya medel för födelsekontroll, och den handlar alltså om försök med abortfoster som görs på Karolinska sjukhuset. Vi har ju en osedvanligt stor andel sent aborterade foster i Sverige jämfört med andra länder. Foster från tidiga aborter kan inte användas för denna typ av forskning; de måste vara 15—16 veckor gamla. Om man i framtiden lyckas i strävandena att låta abortsökande kvinnor bli opererade på ett tidigt stadium, kanske vi helt kan slippa de anklagelser för en medveten försening av ingreppet som ibland florerar. Dessa påståenden förutsätter jag är ogrundade, men de måste alltså definitivt avlivas, även om det skulle gå ut över denna typ av forskning. Sedan frågan om abortfoster är levande organismer. Det är kanske en sak som bör klarläggas juridiskt. Det kan jag inte klara upp. Men det är i alla fall uppenbart att ett foster reagerar, och det förnekas inte av läkare. Det framgår också av vetenskapliga uppsatser att abortfoster visar reaktioner, jag tror fru Anér sade det, vid beröring, när man tar i dem eller när man behandlar dem på annat sätt. Beträffande de etiska kommittéerna var statsrådet positiv och var beredd att eventuellt ta ett nytt ställningstagande, och det noterar jag med tillfredsställelse. Det gäller alltså information som vederlägger felaktiga uppgifter, innan rykten fångas upp av en oinitierad opinion. Man bör i dagens läge kunna kräva insyn i forskningens art, i vilken utsträckning och var den bedrives. Själv har jag ingen entydig uppfattning, men jag föreställer mig att man kan tänka sig lekmannarepresentanter även i de lokala nämnderna. Man kan väl tänka sig ett utökat antal lekmän i Läkaresällskapets delegation och större resurser och man skulle kunna tänka sig att de fick större befogenheter.

Herr talman! Herr Lorentzon har frågat om jag anser på senare tid inträffade fall av bristande information och varsel om förestående driftinskränkningar och avskedanden motivera ett framläggande redan vid nästa års vårriksdag av förslag om förlängd varseltid samt informationsskyldighet om sådana förändringar i företagens produktion. Jag vill kraftigt understryka vikten av att varseltiden iakttas och att varsel lämnas i så god tid som möjligt. Jag kan upplysa om att arbetsmarknadsstyrelsen nyligen har tillsatt en arbetsgrupp med företrädare för AMS, SAF, Sveriges industriförbund, LO och TCO, som skall ställa samman erfarenheter av och eventuellt föreslå ändringar i nuvarande överenskommelse om varsel vid driftinskränkningar. Vad gruppens arbete kan leda till och vilka initiativ det kan aktualisera är det för tidigt att uttala sig om.

Herr talman! Jag vill framföra mitt tack till inrikesministern för svaret på min enkla fråga. I varje fall den ena delfrågan tycker jag är rätt positivt besvarad, när statsrådet säger att man har tillsatt en arbetsgrupp, som på basis av den senaste tidens händelser enligt vad jag förstår skall undersöka dessa förhållanden litet närmare. Däremot ställde jag en annan fråga också, nämligen om den bristande informationen. Den frågan kanske omfattas av svaret i och för sig även om inrikesministern inte nämnde den i sammanhanget. Att jag ställt den frågan beror på vad som på senare tid har inträffat — och som ju svenska folket känner till — vid Facitkoncernen, där varken de anställda eller kommunen har erhållit fullgod information om förhållandena vid företaget. Representanter för kommunfullmäktige har t.o.m. ansett sig tvingade att uppvakta regeringen för att få fram ett besked om framtiden och om hur många som kommer att avskedas. Det är rätt länge sedan dessa alarmerande meddelanden kom att Facitkoncernen måste vidta kraftiga inskränkningar i driften. Frågan har s inte endast sin aktualitet för Åtvidaberg, den är brännande för de anställda vid koncernens företag på olika platser i landet. I ett dylikt sammanhang tycker man att Facitkoncernens ledning borde vara skyldig att svara på frågan som ställs överallt av de anställda: Är Facitkoncernen såld till IBM eller är det något annat företag, svenskt eller japanskt eller italienskt, som är spekulanten? Tänker regeringen ingripa? Och vad finns det för grund för alla rykten som cirkulerar i pressen om försäljning av hela koncernen? Håller ledningen på och röjer väg för en försäljning genom de avskedanden som pågår? De 9 000 anställda har givetvis rätt att få ett svar, hur framtiden kommer att bli vid företaget eller vem de skall säljas till. Det skall existera företagsnämndsavtal och varselplikt vid företagen, men inget tycks i detta aktuella fall fungera. I ett fall som Facitkoncernen existerar inte tryggheten i anställningen ens så långt att de anställda kan få ett klart besked om hur den närmaste framtiden kommer att te sig. Inte ens så långt att ledningen vid företaget kan lämna besked om den över huvud taget har några planer för koncernens framtid. Det är ju inte arbetarna som bär ansvaret för den kris som inträffat vid detta företag. Den tydligen kortsiktiga planeringen bär ledningen helt ansvaret för. Enligt den tidigare verkställande direktören hade företaget blivit miljöskadat på grund av de höga profiter som företaget under många år kunnat inhösta. Dessa höga vinster till aktieägarna har tydligen helt fördunklat synen på ledningen. Fortfarande vet de anställda inget som helst om sin framtid vid företaget.
Herr talman! Jag har inte anledning att i anslutning till den här frågan gå in på förhållandena i något enskilt företag; frågan är också allmänt ställd. Jag har gett ett svar, där jag mycket kraftigt betonat nödvändigheten av både information och varsel och att man respekterar de tider man har överenskommit. Herr Lorentzon går nu vidare och berör frågan i större vidd när det gäller information och medinflytande. Det är frågor som kommer att aktualiseras i annan ordning. Regeringen har för avsikt att ta initiativ. Det har signalerats i åtskilliga sammanhang att vi när det gäller de anställdas inflytande inte är till freds med den ordning som gäller i dag. Jag noterar med uppskattning att herr Lorentzon observerat att jag i mitt svar kraftigt understrukit betydelsen av att företagen följer gällande överenskommelser. De andra frågorna, i vad mån man skall gå längre, ligger utanför det som jag har anledning att gå in på i detta sammanhang.
Herr talman! Jag är fullt medveten om att inom ramen för en enkel fråga detta stora frågekomplex knappast kan diskuteras. Men det är ju så med ordningen här i riksdagen att man måste formulera en fråga på ett speciellt sätt, om den över huvud taget skall kunna ställas. Som jag sagt tidigare är jag nöjd med svaret när det gäller varsel, och när det gäller information noterar jag att inrikesministern säger att regeringen är inställd på att ta upp denna fråga i ett större och vidare Nr 150 sammanhang. Jag skulle tro att vi får tillfälle att i riksdagen, i varje fall Torsdagen den under vårsessionen, diskutera dessa frågor mera ingående än vad vi kan 16 december 1971 göra inom ramen för en enkel fråga i dag. FSS Om ökad elektrifi
Herr talman! Herr Turesson har frågat mig om jag vill medverka till att från sysselsättningsoch miljösynpunkt angelägna elektrifieringsarbeten på vissa oelektrifierade delar av statens järnvägars bannät kommer till snabbt utförande. SJ har relativt nyligen undersökt lönsamheten av elektrifieringsarbeten på vissa bandelar. Resultatet visade att kostnadsminskningen till följd av reducerat behov av lok, lägre driftoch underhållskostnader m.m. inte kunde väntas uppväga de merkostnader i form av främst kapitalkostnader som skulle uppkomma. Det har således inte funnits anledning för SJ att från företagsekonomiska utgångspunkter satsa på sådana arbeten. Sett från enbart sysselsättningssynpunkt kan jag nämna att en klart övervägande del av totalkostnaden för ett elektrifieringsprojekt avser material och arbetsledning m.m., varför den direkta sysselsättningseffekten av sådana projekt är mycket begränsad. Vidare torde miljöpåverkan av dieseldrivna tåg vara begränsad till de olägenheter som möjligen kan uppstå vid uppehåll, främst vid ändstationerna. Totalt sett torde dock olägenheterna med dieseldrift vara så ringa att inte heller miljöskäl kan vara något avgörande motiv för de ifrågasatta elektrifieringsarbetena.

Herr talman! Jag ber att få tacka kommunikationsministern för svaret och för att det lämnats snabbt nu i riksdagens hektiska slutspurt. Det är klart att jag känner till de rent företagsekonomiska utgångspunkterna. Jag har också möjlighet att diskutera dem i annat forum än riksdagen. Därför hade jag lagt två andra synpunkter som grund för min fråga, nämligen sysselsättningsoch miljösynpunkterna. Jag tror nämligen att de, om man ser litet djupare på dem, kan ge oss en annan bild av problemet. Först och främst är det väl så att även om det direkta jobbet på banvallen vid elektrifieringsarbetet inte ger så stor sysselsättningseffekt, så ger dock produktionen av det material som behövs, stolpar, galgar, linor och sådant, sysselsättning fastän inom andra avsnitt av näringslivet. Det kan vara värdefullt i dagens situation. De företagsekonomiska synpunkterna gäller vidare inte bara att man skall ta hänsyn till driftkostnader och kapitalkostnader och deras ” inverkan. Man måste också tänka på att det på sträckor med kombinerad drift, med kanske 20 mil av elektrisk drift och sedan 10—15 mil av dieseldrift, blir ett onödigt uppehåll på 15 minuter för byte av lok. Detta förlänger restiden, vilket för resenärerna gör järnvägsalternativet mindre attraktivt än privatbilen, och därigenom förlorar järnvägen passagerare. Jag nämnde vidare miljösynpunkterna. Det gäller dels drivfordonets miljöskadliga effekt i form av avgaser, dels det förhållandet att man på dessa tåg måste ha något som kallas dieselvärmefinkor. I dessa finns en dieselmotor som driver en generator, vilken i sin tur alstrar den elektriska energi som åtgår för att hålla vagnarna varma. Denna anordning är inkopplad både när tåget går och när det gör uppehåll över natten. Därigenom uppstår otrevliga miljöstörningar både i form av luftförorening och i form av buller, vilka är mycket pinsamma på de orter där de förekommer.

Herr talman! Fru Mogård har frågat statsrådet Moberg, om det är hans uppfattning att de principiella problemen i samband med koncentrationen på teoretisk undervisning i årskurs 9 inte allvarligt diskuterats innan den nya läroplanen för grundskolan, Lgr 69, fastställdes. Enligt fastställd ärendefördelning ankommer det på mig att besvara frågan. Fastställandet av den nya läroplanen för grundskolan föregicks av ett omfattande utredningsarbete inom skolöverstyrelsen under medverkan av ett stort antal skolledare och lärare. Efter remiss yttrade sig bl.a. ett flertal organisationer och myndigheter över överstyrelsens förslag. En proposition förelades därefter riksdagen. Olika aspekter på den nya läroplanen — innefattande även den som nämns av fru Mogård — diskuterades ingående i de skilda arbetsetapperna.

Herr talman! Jag tackar utbildningsministern för svaret på min fråga till statsrådet Moberg — en fråga som ju i viss utsträckning hade en personlig karaktär. Problemen med att ge varje elev i grundskolan en för honom eller henne meningsfull undervisning är, som var och en vid det här laget borde ha blivit väl medveten om, mycket stora. De s.k. praktiskt inriktade elevernas situation i en skola, som långt ifrån har tagit hänsyn till dem, är inte gynnsam. ÄÅrskull efter årskull av dessa elever har lämnat grundskolan med intensiv motvilja mot teoretiska studier — och vad värre är: en stark övertygelse att de är oförmögna att tillgodogöra sig kunskaper av teoretisk natur. 1969 års läroplan för grundskolan har i varje fall inte ännu inneburit någon förbättring för dessa elever utan kommer tvärtom att ytterligare försvåra deras situation. Jag måste erkänna att jag mot den bakgrunden blev både häpen och inte så litet upprörd när jag i det senaste numret av Skolvärlden läste statsrådet Mobergs svar på en rad frågor. Nu kan det kanske tyckas vara ganska ointressant att statsrådet Moberg där hävdar att någon principiell diskussion om dessa problem inte har ägt rum före fastställandet av Lgr 69, kanske särskilt efter det att jag har fått ett annat svar från utbildningsministern. Men jag kan ändå inte se det så. För det första har det ett visst allmänt intresse att få veta om statsrådet Moberg hade ett speciellt motiv för att framställa saken som han gjorde det och i så fall vilket. Ty nog visste väl statsrådet Moberg hur det förhåller sig? Nu förefaller det mig inte riktigt korrekt att utbildningsministern och jag diskuterar vad statsrådet Moberg kan ha avsett med de av honom auktoriserade formuleringarna på sina svar. För det andra — och det är allvarligare — föresvävade mig faktiskt möjligheten av att regeringen och alltså även statsrådet Moberg inte har observerat de allvarliga problem som har sysselsatt skolpolitiker i alla partier, inte minst moderata samlingspartiet, och framför allt alla dem som arbetar ute på fältet. Man skulle i så fall först nu ha fått upp ögonen för att dessa problem finns. Jag hoppas att utbildningsministern vill definitivt stilla min oro på denna punkt.
Herr talman! Eftersom jag inte visste vad som låg bakom fru Mogårds fråga och olyckligtvis inte har läst just den intervjun så är det väldigt svårt för mig att lämna ett konkret svar. Uppenbarligen föreligger i något led ett missförstånd, men var kan jag inte här i kammaren klargöra. Självfallet har, i de här frågorna, förts en intensiv skoldebatt i alla partier, både före och efter riksdagsbeslutet och jag tror att vi kommer att fortsätta debatten om grundskolans inriktning rätt lång tid framöver.
Herr talman! Jag vill bara ännu en gång tacka för utbildningsministerns svar.

Herr talman! I den hektiska slutperioden av denna riksdag har socialdemokraternas och kommunisternas agerande resulterat i att vi i dag för andra gången diskuterar frågan om höjda bostadstillägg för barnfamiljerna. Vid behandlingen av denna fråga för en vecka sedan hade socialutskottets betänkande nummer 42 och i dag har socialutskottets betänkande i samma fråga fått numret 45. Vad är det då som har hänt? Vad är anledningen till denna egendomlighet? När vi för en vecka sedan behandlade den här frågan och betänkande nr 42 befann vi oss i den situationen att vpk:s representant i utskottet anslutit sig till förslaget om en höjning av statsbidraget till kommunerna, som kompensation för de höjda bostadstilläggen. Det här ställningstagandet vållade tydligen oro i leden, en oro som slog ut i blom samma förmiddag som ärendet skulle behandlas här i kammaren. Då konstaterade utskottets ordförande att det betänkande som han hade signerat helt plötsligt blivit omöjligt för riksdagen att anta, varför han anslöt sig till vpk-förslaget om återremiss till utskottet. Vid jämförelse av de båda betänkandena kommer man snart underfund med vad som var anledning till den här egendomliga återremissen. Nu har alltså ordningen återställts, för någon ordning skall det ju vara, har det sagts någon gång. Huruvida det är utskottets ordförande eller någon annan som medverkat till att ordningen återställts framgår inte av utskottets betänkande. Men ordningsboten för felsteget i det första utskottsbetänkandet har i alla fall fastställts i utskottsbetänkande nr 45. Den här ordningsboten som uttaxeras på grund av socialdemokraternas och kommunisternas agerande, vem får betala den? Jo, det blir kommunerna och eftersom det drabbar kommunerna så drabbar det särskilt de mindre inkomsttagarna. Det är kontentan av vad som skett. Det är på sätt och vis intressant att konstatera, ty under den här hösten har de flesta kommuner i landet brottats med att så långt som möjligt hålla skatteökningar tillbaka. Många ord har fällts av kommunalmän över att riksdagen fattar beslut som sedan kommunerna får betala. En av de tunga posterna i den kommunala budgeten är den sociala och i den intar bostadstilläggen och barntillsynen en icke obetydlig del. Jag finner det egendomligt att de socialdemokratiska representanterna inte kommit underfund med detta, utan är beredda att medverka till ytterligare kostnader, i varje fall för en del av våra kommuner. Nu talar såväl statsrådet som utskottsmajoriteten om full täckning för kommunerna genom de föreslagna åtgärderna. Ja, i vissa fall, men i andra fall blir det en mycket obetydlig täckning för kostnadsökningen. Det är inte som propositionen och utskottsmajoriteten säger i den nya betänkandeversionen, att kostnaderna för det ökade bostadstillägget kompenseras genom att man höjer statsbidragsprocenten från 50 till 60 och ger ett ökat tillägg med 1 200 kronor per daghemsplats. Vi har kommuner som på grund av de nuvarande kvotoch balansreglerna inte blir berättigade till statsbidrag för barntillsyn, och det finns kommuner där behovet av barndagsplatser inte är så stort på grund av att det inte finns sysselsättning för kvinnorna. Dessa kommuner får i många fall ökade kostnader för bostadstillägg, men vad får de för kostnadstäckning? Det skulle vara intressant att höra såväl statsrådet som utskottets ordförande tala om för kammaren och för dessa kommunalmän hur kommunerna får, som utskottsmajoriteten säger, full kostnadstäckning för bostadstilläggen. Att kompensera kommunerna och skapa större rättvisa är man tydligen inte tillräckligt intresserad av.

Överbud — så betecknar alltså utskottets ordförande ett förslag som tar sikte på att skapa större rättvisa kommunerna emellan och som innebär att riksdagen skulle ta konsekvenserna av de beslut som den själv fattat.

När herr Göran Karlsson skall motivera detta sitt ställningstagande är det verkligen intressant, för att inte säga skrattretande, att läsa hans argumentering i Smålands Folkblad. Vi kanske kan spara litet av kammarens tid om jag redan i mitt inledningsanförande polemiserar mot utskottsordförandens argumentering, även om jag tar dessa argument från ledarsidan i Smålands Folkblad. Herr Göran Karlsson säger där att debatten om familjepolitiken präglades av en viss borgerlig surhet över att regeringen gått förbi familjepolitiska kommittén, och så fortsätter herr Göran Karlsson: ”Javisst har regeringen handlat snabbare än kommittén. Det är riktigt. Men det hänger samman med att man velat uppnå ett snabbare resultat till gagn för barnfamiljerna.” Och vidare heter det: ”För socialdemokraterna är det väsentligast att familjerna får ett snabbare stöd än om man följt den gamla tågordningen med avlämnande av betänkande och remissbehandling.” Det var en mycket intressant upplysning från socialutskottets ordförande. Det måste innebära att Göran Karlsson i egenskap av utskottsordförande inte i fortsättningen som hittills varit fallet, när förslag framförts om åtgärder, ständigt hänvisar till att pågående utredningar måste avvaktas. Göran Karlsson har ju nu sagt att det kan man inte göra i fortsättningen. Jag noterar det med tacksamhet, och det skall bli intressant att se hur Göran Karlsson agerar nästa år när sådana här förslag framställs. Det är också intressant att jämföra skrivningen i de båda utskottsbetänkandena. I betänkandet 42 står: Det ingår i familjepolitiska kommitténs uppdrag att göra en översyn av de åldersgränser som finns för olika familjepolitiska förmåner. Med hänsyn härtill och till att en ändring av åldersgränsen för bostadstillägg skulle få ingripande verkan för det studiesociala stödet bör kommitténs slutbetänkande avvaktas. Utskottet avstyrker därför motionsyrkandena.” Detta är daterat den 30 november och undertecknat av Göran Karlsson. När vi sedan läser utskottsbetänkandet 45 finner vi att motionen har fått en helt annan behandling. Utskottet skriver ganska mycket om den för att få argument för att den en vecka senare måste bifallas. Och utskottet har alltså tillstyrkt den. Jag hänvisar till s. 11 och 12, där motionen behandlas. Det är intressant att följa behandlingen av ärendena om samordning av åldersgränserna. Jag förstår inte varför man nu vill genomföra en 17-årsgräns; det har inte varit aktuellt tidigare. För två år sedan väckte jag tillsammans med några andra centerpartister en motion i vilken vi begärde en samordning av åldersgränserna inom hela denna sektor. Vi har nu gränserna 16 år, 18 år osv. Då hänvisade andra lagutskottet till att familjepolitiska kommittén sysslar med en del av dessa frågor och pensionsförsäkringskommittén med de frågor som rör pensionssidan. Det var 1969. Riksdagen avslog motionerna med motiveringen att frågorna var föremål för utredning. Vad hände 1970? Ingenting hade anmälts i statsverkspropositionen, men en månad efter det att den var avlämnad höll statsrådet Odhnoff ett tal ute i landet i vilket hon meddelade att ”nu skall vi höja åldersgränsen för bidragsförskotten till 18 år”. Och så kom det en liten proposition om det, och 18-årsgränsen fastställdes för bidragsförskotten. Den 30 november skrev man att vi skall avvakta familjepolitiska kommitténs betänkande, men i det betänkande som vi nu behandlar föreslår man en 17-årsgräns, vilket ju skapar många problem. Här får vi nu både 16-, 17-, och 18-årsgränser att arbeta med. Pensionsförsäkringskommittén föreslog i våras en 18-årsgräns för de förmåner som finns inom försäkringen. Med hänsyn till att dessa olika åldersgränser kan leda till en hel del egendomliga konsekvenser under det första halvåret har vi från reservanternas sida hävdat att man borde kunna få fram ett förslag om samordning av de olika gränserna som kunde träda i kraft redan den 1 juli. Jag skall inte gå in på de övriga frågorna och reservationerna, eftersom de redan har behandlats i kammaren. Det är endast beträffande frågorna om statsbidragen till kommunerna och 17-årsgränsen som behandlingen i det föreliggande utskottsbetänkandet avviker från det tidigare. Jag ber, herr talman, att få yrka bifall till de reservationer där mitt namn förekommer.

Herr talman! Det betänkande som vi nu behandlar skiljer sig, som herr Gustavsson i Alvesta just påpekade, från utskottets ursprungliga betänkande i det här ärendet bara på två punkter. Den kommunistmotion om höjning av åldersgränsen för bostadstillägg till 17 år, som viftades bort på några rader i det förra betänkandet, tillstyrks nu av majoriteten. Statsbidraget till de kommunala bostadstilläggen, som i förra betänkandet föreslogs bli 75 procent, vilket innebär i stort sett full kompensation för de ökade kostnaderna för kommunerna, sänks nu av majoriteten till 60 procent. I sakfrågan om en höjning av åldersgränserna vill jag understryka att det finns goda skäl för en samordning av de olika åldersgränser som råder inom det familjepolitiska systemet och en höjning av dem till 18 år. Det är ingen hemlighet att det finns stor sannolikhet för att det kommer att bli följden av familjepolitiska kommitténs arbete.

Den kan ju i vissa fall uppgå till 1 000 eller kanske 1 500 kronor i månaden. Det är klart att det kommer att upplevas som ett ganska orättvist inslag i det här beslutet. Det hade varit fullt möjligt att till våren få fram ett genomarbetat förslag om en samordning till 18 år som hade kunnat träda i kraft från den 1 juli och det framhåller vi också i reservationen 4. Det är ju inte okänt — det framgick redan vid förra behandlingen här i kammaren — att den nu aktuella motionen aldrig skulle ha tagits på allvar, om den hade kommit från något annat håll än från vänsterpartiet kommunisterna. Inte ens om den hade varit en socialdemokratisk motion, undertecknad av ett antal ledamöter av den här kammaren, hade den haft en chans. Hur var det herr Palme sade efter valet, när man frågade honom om det parlamentariska läget? Han sade ungefär så här: Vi kommer att föra vår politik utan sidoblickar, och sedan får kommunisterna göra som de vill — antingen stödja oss eller gå emot oss. Vi kommer att föra vår politik. Nu ser vi hur det gick, nu kryper herr Palme snällt in i kommunistburen. Man tycker nästan synd om de socialdemokratiska ledamöter av socialutskottet som nu med stor högaktning fick lov att tillstyrka vad de hade smålett åt bara ett par veckor tidigare. Det är intressant att notera, herr talman, var minoritetsregeringen söker sitt samförstånd när den inte kan på egen hand klara igenom sina propositioner. Det diskuterades också här i kammaren mellan herr Fälldin och herr Palme förra veckan. Vad jag känner till har det inte gjorts något försök av socialdemokraterna att nå samförstånd i den här frågan med något av de icke socialistiska partierna, men det är möjligt att vi kan få ett bidrag till historieskrivningen under debatten. Man frågar sig varför det här sker. Vad uppnår socialdemokraterna med uppgörelsen? Varför gör man den här för alla så uppenbara eftergiften åt ett illa genomtänkt förslag? Jo, det man uppnår är, som herr Gustavsson i Alvesta sade, att man lyckas ta ifrån kommunerna den kompensation för kostnaderna vid en höjning av de kommunala bostadstilläggen för barnfamiljer, som det fanns en majoritet för i det förra utskottsbetänkandet. Det har tydligen varit oerhört angeläget att se till att kommunerna inte skulle få den kompensationen, annars skulle man inte ställa till med det här så iögonenfallande spektaklet. Då säger man att kommunerna kompenseras genom att driftbidraget till daghem höjs. Som herr Gustavsson redan har påpekat går för det första pengarna delvis till andra kommuner än de, som får de ökade kostnaderna. Hur kan man då tala om kompensation? För det andra skulle ju driftbidragen till daghem ändå ha höjts. Detta är uppenbart efter de mycket kraftiga uttalanden som LO-kongressen har gjort, efter den opinion som finns i Kommunförbundet och efter den kostnadsutveckling som inträffat för daghem och fritidshem. Det är alltså inte någon kompensation det är fråga om. Fru Odhnoff har ju också varit ute och inkasserat den här höjningen av driftbidragen som en insats av regeringen, enligt referat från hennes framträdande vid Facklärarförbundets kongress. Det skulle hon inte heller kunna göra om det bara gällde en kompensation. Den andra parten i den här kohandeln, kommunisterna, är ett av de partier som har talat ivrigt om problemet med de växande kommunal skatterna. När vi har hävdat att staten inte bara får lassa på kommunerna nya kostnader, har kommunisterna instämt. Nästa år stiger kommunalskatten ytterligare med 1:30 enligt de uppskattningar som man nu gör inom Kommunförbundet. Det drabbar, som herr Gustavsson sade, framför allt människor med små och medelstora inkomster. Nu hade kommunisterna en chans att nå resultat, att åstadkomma en lättnad i bördan för dessa människor eller i varje fall undvika ytterligare höjningar. Den chansen tog man inte. Slutresultatet sedan förra behandlingen är i stället en visserligen obetydlig men dock ytterligare ökning av kommunernas kostnader. Vad fick man då för att offra detta som man väl anser som väsentligt, eftersom man talar så mycket om det? Man fick en tidigareläggning av en höjning av åldersgränsen som ändå skulle ha kommit — dessutom utförd på ett klumpigt och delvis orättvist sätt. Och största delen av detta kommer regeringen att ta tillbaka genom att i ett senare skede reducera studiehjälpen för dem som får det här tillägget. Det är ju framför allt herr Engström i Nacka, min ärade bänkkamrat, som brukar föra kommunisternas talan i debatten om kommunernas ökade bördor. Herr talman! Jag tycker synd om herr Engström i Nacka. Nästa gång han stiger upp i talarstolen för att påminna om kommunalskatterna, om det nu blir någon nästa gång, kommer alla att tänka: Där står han och talar, men hans parti var ju med och lassade ytterligare bördor på kommunerna. Kommunisterna hade chansen att i praktiken åstadkomma en lättnad, men de svek. Kanske har kommunisterna någon listig idé om att de skall motionera i vår om en lättnad för kommunerna på något annat sätt och på det viset dra socialdemokraterna vid näsan. Vad vet jag? Det är svårt att bedöma om kommunisterna har någon utsikt att motionera om något som kan få majoritet i riksdagen i vår. Men vad som är alldeles säkert och som inte kan viftas bort med hänvisningar till några hypotetiska motioner i vår, är att om kommunisterna hade följt sin ledamot i utskottet, fru Marklund, förra veckan, så hade riksdagen beslutat om en väsentlig lättnad för kommunerna, i synnerhet de kommuner som har höga kostnader för bostadstillägg, barntillsyn och sociala utgifter över huvud taget. Det är de kommuner som herr Engström i Nacka brukar tala så varmt för — av naturliga skäl, eftersom han representerar ett område där dessa problem i hög grad finns. Den chansen förelåg alltså, men när herr Sträng slog näven i bordet i bakgrunden så svek modet hos kommunisterna. Hotade herr Sträng med regeringskris månne? Eller var det avgörande att det inte skulle gå för herr Engström och fru Marklund och deras kolleger, som det gick för kommunisterna i Stockholm, att de skulle gå miste om sina utskottsplatser? Det var kanske det man var rädd för. Herr talman! Vi har inte heller ännu fattat beslut om de övriga delarna av propositionen. Jag ber att få hänvisa till vad jag sade i förra veckan, vilket i sammanfattning var följande. Det är bra att regeringen nu — efter det att oppositionen kommit med konkreta förslag till årets höstriksdag — har upptäckt behovet att förstärka barnfamiljernas köpkraft. Det är beklagligt att vi så länge fått vänta på — och fortfarande inte ser någon skymt av — den samlade familjepolitiska reformen, där alla åtgärder kan vägas mot varandra inom det tillgängliga utrymmet, och där man kan ta hänsyn till de samlade marginaleffekterna av skatteskalor, bostadstillägg, daghemsavgifter, återbetalning av studiemedel osv. Det är illa att regeringen lämnar närmare hälften av barnfamiljerna i sticket. Stora grupper av familjer med vanliga inkomster upplever i dag sin ekonomiska situation som besvärlig men finner inget stöd hos familje - ministern. Herr talman! Jag yrkar bifall till reservationerna 2, 3, 4, 5, 6 och 7.

Herr talman! Riksdagen tvingas i dag spela med i slutakten av ett ömkligt skådespel.

Den debatt vi för i dag handlar ju egentligen inte om barnfamiljerna och familjestödet — den handlar om regeringspartiet och det kommunistiska partiet. Under utskottsbehandlingen och i utskottsbetänkandet har icke förebragts något nytt motiv för att acceptera förslaget om en höjning av åldersgränsen för bostadstillägg till 17 år. De motiv som anförs framfördes redan vid den förra utskottsbehandlingen och avvisades då av socialdemokraterna såsom icke bärkraftiga. Man har lagt till en enda sak, nämligen detta som står att läsa på s. 11i utskottsbetänkandet: ”Under överläggningen i kammaren beträffande utskottets betänkande 1971:42 visade det sig att i stort sett allmän enighet råder om att statliga insatser på det familjepolitiska området kan få en något större omfattning än vad som föreslagits i propositionen. Enligt utskottets mening bör de ökade resurser som sålunda kan sättas in användas för att direkt stödja barnfamiljerna.” Detta, herr talman, skulle vara en sorts argument om det vore sant, men det är inte sant. Om det vore så att vi verkligen hade kommit till enighet om att det var möjligt att satsa några miljoner mer än regeringen föreslagit, då hade det varit en enkel fråga om att avgöra på vilken punkt dessa miljoner skulle satsas. Men i den tidigare utskottsbehandlingen liksom i riksdagsdebatten rådde ingen sådan enighet. Det förelåg två förslag om ytterligare någon satsning på familjepolitiken. Det var det förslag för vilket de tre icke-socialistiska partierna stod om en uppräkning av kompensationen till kommunerna och det var det kommunistiska förslaget om en höjning av åldersgränserna. Socialdemokraterna hade icke något sådant förslag och var icke eniga med någon av grupperna om att detta var den rätta vägen. Skall vi hädanefter räkna med att när det föreligger en uppfattning i samtliga partier utom det socialdemokratiska om att en något större satsning är möjlig, då är detta en allmän enighet i kammaren? Det fanns icke någon sådan enighet och det fanns därför ingen anledning att av det skälet återförvisa ärendet till utskottet för ny behandling. Nej, herr talman, detta handlar inte om familjestödet; det handlar om ren politik. Herr Gustavsson i Alvesta har tidigare citerat den häpnadsväckande ledare i Smålands Folkblad i torsdags som är signerad av socialutskottets ordförande Göran Karlsson. Jag säger häpnadsväckande därför att den är även med vanlig tidningsstandard ett ovanligt exempel på en blandning av demagogi och osanningar. Den är desto mera förvånande som den är öppet signerad av en ordförande i ett riksdagsutskott. Den ledaren sammanfattas inledningsvis på det här sättet: ”De borgerliga partierna snuvades på den seger de så intensivt räknat med när riksdagen skulle avgöra frågan om bostadstilläggen. De blev bokstavligen upphunna på mållinjen och det väntade segerbytet rycktes ur deras händer.” Detta, herr talman, är argumentet — och det enda argumentet — för att vi i dag sitter och behandlar den här frågan en gång till. Det kan tyckas onödigt att ta den här debatten ytterligare en gång. Vi har fört den i de punkter där det föreligger någon skillnad jämfört med förra gången vi diskuterade frågan. Där kan man i stort sett bara vända på argumentationen. Det som sades från socialdemokratiskt håll den gången gäller inte i dag, och det som sägs i dag gällde inte då. Det är den skillnad som föreligger. I sak har ingenting hänt. Jag tror att vi, inte minst för att snåla på kammarens knappa tid, kan nöja oss med att i övrigt hänvisa till vad som sades i den förra debatten och att av de formella skäl som gäller upprepa våra yrkanden. Och mitt yrkande är, herr talman, bifall till reservationerna 1, 3, 4, 5, 6 och 7.

Herr talman! Som redan nämnts behandlade vi socialutskottets förra betänkande i detta ärende för en vecka sedan här i kammaren, och då hade vi en ganska lång debatt om propositionen rörande höjda bostadstillägg för barnfamiljerna. Eftersom vi då också hade en sakbehandling av hela frågan tänker jag i dag endast uppehålla mig vid de punkter som berörs av den förnyade utskottsbehandling vi yrkat på. Enligt socialutskottets föreliggande betänkande nr 45 kommer vi här att om en stund under punkten I besluta om ett förslagsanslag på 75 miljoner kronor till bostadstillägg för barnfamiljer. Det är en ökning av propositionens förslag med 10 miljoner kronor, och det betingas av att utskottsmajoriteten nu har gått med på vårt partis förslag att åldersgränsen höjs till 17 år. Om vi går till vänsterpartiet kommunisternas motion nr 1560 finner vi också i punkten 3 i vårt yrkande en hemställan om att riksdagen skall anvisa ett förslagsanslag av precis samma storlek, alltså 75 miljoner kronor, även det sålunda 10 miljoner kronor mer än vad som föreslagits i propositionen. Vi har ingen anledning att i vårt parti vara ledsna över att vi — låt oss gärna säga att det har skett genom en kompromiss — har uppnått ett bifall till det beloppet i vår motion och en höjning på 10 miljoner kronor av propositionens förslag, även om inte fördelningen av pengarna har blivit exakt som vi önskade. Som jag redan förra veckan framhöll var emellertid åldersgränsen det viktigaste för oss, och jag vill nu särskilt understryka vad utskottet i sitt nya betänkande nr 45 har skrivit om samordningen av bostadstillägg och studiebidrag. Utskottet skriver där att eleverna skall erhålla förmåner motsvarande minst dem som nu utgår. Innan jag fortsätter måste jag nu, medan jag ändå har ordet, något beröra vad herr Gustavsson i Alvesta sade. Han påstod att vpk:s representant i utskottet nu hade återkallats till ordningen och inte gått med på de borgerligas linje. Då vill jag säga till herr Gustavsson — jag har för övrigt redan påpekat det — att man skall läsa vår motion. Där har vi ett eget förslag. Ett misstag kan en representant för vilket parti som helst begå, och vår representant i utskottet har tillstått att vi där inte gått på vår motion. Men kom ihåg, ärade ledamöter, att ”även solen har fläckar.” Sedan befarade herr Gustavsson att vad vi beslutar i dag på något sätt skulle hindra en framtida samordning av åldersgränserna. Varför det? För vår del har vi ingenting emot en samordning av åldersgränserna, men bara under förutsättning att detta inte leder till någon försämring för barnfamiljerna. I dag har jag, herr talman, inget annat yrkande på någon punkt än utskottet. Under förra veckans debatt och också här i dag har sagts ifrån borgerligt håll att om kommunisterna gör denna som man kallar kohandel har vårt parti ingen som helst anledning att i fortsättningen komma och tala om kommunalskatteutgifterna. M skulle alltså medverka till att kommunalskatterna höjs. Men, herr talman, till dessa ledamöter skulle jag bara vilja säga: Man skall inte kasta sten, när man själv sitter i glashus! Jag har gått igenom vårt partis olika initiativ under årens lopp i syfte att lätta det ekonomiska trycket på kommunerna. Jag skall här inte gå alltför långt tillbaka i tiden, men jag måste tyvärr på grund av de borgerliga ledamöternas agerande ta kammarens tid något ytterligare i anspråk för att erinra om några av vårt partis initiativ i detta avseende under de senaste åren. Redan före 1969 års riksdagsbeslut att hos regeringen hemställa om en utredning av kostnadsfördelningen stat-kommun, för vilken även låg till grund en vpk-motion, hade vi ifrån vårt parti aktualiserat en rad konkreta åtgärder. Våra krav hade mycket väl kunnat föranleda beslut om dellösningar av frågan oberoende av denna utredning. Jag vill bara nämna några av dessa dellösningar. Krav på statens övertagande i allt väsentligt av skolkostnaderna framfördes av oss i motioner 1968, 1969 och 1970. Detta krav avvisades av de borgerliga och socialdemokraterna. Ett annat krav har gällt statligt grundbidrag till kommunerna för de kommunala bostadstilläggen till pensionärerna. Det har framförts av oss i motioner 1968, 1969, 1970 och 1971 och kanske även tidigare - jag har inte gått längre tillbaka. Detta krav tillgodosågs vid årets vårriksdag, då bl.a. vår motion 53 låg till grund för en reservation som vann majoritet här i kammaren. Men vid alla tidigare tillfällen har de borgerliga ledamöterna varit med om att avslå detta krav. Krav på ökade driftbidrag till barnstugeverksamheten har rests ifrån vårt håll 1969, 1970 och 1971.

Höjda bostadstill Jag skall inte fortsätta längre men jag anser som sagt att man inte skall lägg för barnfamil kasta sten när man sitter i glashus, och det är inte på något sätt vårt parti jer, m.m. som har hjälpt till att belasta kommunerna med stora ekonomiska pålagor.

Som jag sade, herr talman, har jag i dag inte något annat yrkande än

Herr talman! Fru Ryding har nu registrerat och inkasserat de framgångar som kommunisterna haft vid den senaste utskottsbehandlingen. Jag förutsätter att Göran Karlsson kommer att registrera sina framgångar när han kommer upp i talarstolen. Fru Ryding säger sedan att ett misstag har begåtts; hon säger att solen har sina fläckar — och visst har den det, fru Ryding, men jag vill säga att fläckarna är särskilt stora och mörka just i det här betänkandet. När det gäller 17-årsgränsen som man vill spika har jag sagt: Varför laborera med en 17-årsgräns när vi hela tiden tidigare har diskuterat en samordning — att i stället för 16, 18 och 19 år gå på en gemensam åldersgräns, nämligen 18 år som pensionsförsäkringskommittén har föreslagit? Kasta inte sten, säger fru Ryding. Det är ingen som har kastat sten här. Det är bara att konstatera, fru Ryding, vad som har skett och det kan man göra om man läser de båda utskottsbetänkandena och jämför dem. Sedan räknade fru Ryding upp en mängd motioner och förslag som kommunisterna har väckt under årens lopp beträffande kommunerna. Varför då bryta denna fina tradition, fru Ryding, genom att göra det ställningstagande som kommunisterna gjort i det senaste utskottsbetänkandet?
Herr talman! Fru Ryding räknar upp en mängd kommunistiska motioner som hon tycker att vi borde ha biträtt. När vi inte har gjort det har vi ingen talan, menar hon. Jag förstår, fru Ryding, att det kommunistiska partiet nu känner sin betydelse som mycket stor, eftersom ni har fått in herr Palme och övriga 23 socialdemokrater i er bur. Men glöm ändå inte att ni bara har 17 ledamöter av 350. Ni kan inte — genom att hänvisa till alla de motioner som ni har väckt och naturligtvis tycker att vi andra skulle ansluta oss till - komma ifrån vad som har hänt nu, nämligen att det förra veckan fanns en chans att få ett beslut om högre statsbidrag till kommunerna för kommunala bostadstillägg. Den chansen hade funnits om ni hade följt er utskottsrepresentant, men den chansen tog ni inte! Det är ett faktum som är i centrum för hela denna fråga och det kan ni inte komma ifrån genom att hänvisa till alla lysande initiativ som ni har tagit vid andra tillfällen. Nu säger fru Ryding att misstag har begåtts av er ledamot i utskottet. Jag måste säga att jag faktiskt vill ta fru Marklund i försvar. Jag förstår inte vad hon har gjort för misstag. Hon yrkade på den av er föreslagna höjningen av åldersgränsen och reserverade sig för det. Sedan yrkade hon på de 80 procent som fanns i er motion, och när det förslaget hade röstats bort, hade hon att välja mellan 75 procent och 60 procent. Då valde hon 75 procent, och det ligger faktiskt närmare 80 än vad 60 gör. Det kan ingen komma ifrån. Därför var det helt konsekvent. Hon stödde er motion, och jag kan inte förstå vad hon gjorde för misstag, men det kanske fru Ryding kan tala om, när hon nu har gjort det ganska ovanliga att stå här och sätta underbetyg på sin egen partikamrat. Vad var det för misstag hon gjorde när hon stödde förslaget om 75 procent? Sedan säger fru Ryding: Vi har inte för vana att springa ifrån våra motioner för att ansluta oss till borgerliga överbud. Men ni hade ju ett högre överbud, fru Ryding! Ni hade 80 procent i er motion; sedan gick ni ned till 75, och nu tycker ni att det är att hålla på er motion ännu bättre om man går ned till 60. Jag förstår inte riktigt hur fru Ryding får detta att gå ihop. Vad ni gjort här är just att ni har sprungit ifrån er egen motion — och det med en väldig fart!
Herr talman! I dag gör fru Ryding det till en huvudfråga att reformen med den senaste utformningen kommer att kosta 10 miljoner kronor mer än den skulle ha gjort enligt propositionen. Det är en vinst; vi har fått huvudsumman av vår motion tillgodosedd, säger fru Ryding, genom att satsa ytterligare 10 miljoner. Jag vill då erinra om att det förslag som kommunisterna vid den förra behandlingen i riksdagen hade anslutit sig till skulle ha varit 20 miljoner kronor dyrare än regeringens förslag. Men att 20 miljoner kronor är mer än 10 miljoner är väl också ett misstag av solen från Kiruna, som har sina fläckar.

Herr talman! Nog har centerpartiet, herr Gustavsson i Alvesta, haft chansen att kunna stödja våra förslag tidigare och på så sätt avlyfta från kommunerna ekonomiska bördor orsakade av denna verksamhet. Men centern har inte tagit den chansen. Det kan man gå till protokollet för att få bevisat, om inte herr Gustavsson tror mig. Herr Romanus förklarar att 80 procent är mer än 60 procent. Ja, så pass mycket matematik kan även jag. Men vi som föreslår 80 procent i vår motion anser att alltsammans skall gå till bostadstilläggen och ingenting till daghemmen i detta sammanhang. Det betyder inte att vi anser att daghemmen på något sätt får tillräckligt. Ni vet allesammans att vi har motionerat om bättre statligt stöd. Frågan om daghemmens statliga stöd kan vi återkomma till om bara en månad. Sedan, herr Carlshamre, står det faktiskt i vår motion 75 miljoner kronor. Det är vad vi i dag kommer att besluta om. Det handlar inte om någonting annat än att vi hela tiden har följt vår motion. Jag vill inte uppehålla kammaren så mycket mer med detta ärende. Men jag kan inte underlåta att ställa frågan: Skulle man möjligen kunna använda uttrycket ”surt, sa räven om rönnbären”, för när åstadkom de borgerliga en höjning med 10 miljoner kronor av ett förslagsanslag i en proposition genom att som i detta fall yrka på en återremiss?
Herr talman! Fru Ryding inkasserar åter att man har nått en framgång och frågar: När åstadkom de borgerliga en höjning med 10 miljoner kronor? Men, fru Ryding, förra veckan hade ni kunnat åstadkomma en höjning med 20 miljoner kronor. Men det ville ni inte. Så säger fru Ryding att kommunisterna inte vill ge någonting till daghemmen i detta sammanhang. Det står väl inte i er motion. Ni har väl inget yrkande om att riksdagen skall säga nej till höjningen av driftbidraget till daghemmen. Det är ett intressant besked till alla dem som är verksamma ute i de olika kommunerna och där får lyssna till kommunistiska talesmän, t.ex. i fru Rydings egen hemstad Göteborg, där kommunisterna mycket friskt talar om att man anser att staten skall ta över ökade kostnader. Dels har ni nu spillt bort chansen att få ett beslut i riksdagen om en höjning av statsbidraget till kommunerna, dels vill ni inte heller gå med på en höjning av driftbidraget till daghemmen. Jag förstår att ni inte ville säga detta i er motion, men det är intressant att det har kommit fram nu. Fru Ryding förklarar att centerpartiet, folkpartiet och moderata samlingspartiet har möjligheter att gå med på alla motioner från kommunisterna. Det är till att vara stor, fast man bara har 17 mandat. Jag förstår det, eftersom ni har fått in socialdemokraterna i er bur. Jag förstår att ni tycker att det är stiligt. Men trots allt kan ni inte komma ifrån att ni förra veckan hade en chans att få igenom ett beslut, som hade legat i linje med ert myckna tal om att kommunalskatterna rasar upp för mycket. Men den chansen tog ni inte.
Herr talman! Jag skall avslöja en hemlighet för fru Ryding: Det är inte bara räven som säger att rönnbären är sura. De är det faktiskt. Det var just för att slippa slicka i sig de sura rönnbären som regeringspartiet gick med på kommunisternas förslag och offrade de 10 miljoner kronorna. Att det sedan i stället blir kommunerna som får tugga i sig de sura bären bekymrar varken socialdemokrater eller kommunister.
Herr talman! Fru Ryding säger: Om ni hade stött våra förslag vid olika tillfällen, hade det blivit så och så. Ja, fru Ryding, jag vill erinra om de motioner som centern under årens lopp har väckt beträffande kostnadsfördelningen mellan stat och kommun och de motioner som har legat till grund för de utredningar som riksdagen har beslutat om. Jag kommer åter till detta med kommunalskatten, fru Ryding. I detta fall har kommunisterna genom denna uppgörelse medverkat till att man övervältrar större kostnader på kommunerna. Följden blir att de mindre och medelstora inkomsttagarna får bära dessa kostnader genom skatterna.
Herr talman! Först och främst vill jag deklarera att vi vill ha vår motion bifallen, och vi får den i huvudsak bifallen genom detta förfaringssätt. Barnfamiljerna får en förbättring jämfört med både de borgerligas och regeringens ursprungliga förslag. Det är för oss huvudsaken. Det finns många barnfamiljer med 17-åringar som annars skulle ha gått miste om bidrag. Det är en saklig prövning vi har gjort, ingenting annat. Man säger att ett bifall till den borgerliga reservationen skulle ha övervältrat en stor del av kostnaderna från kommunerna till staten. Det rör sig om 40 miljoner för staten och 1 miljon för kommunerna. Jag tycker att vi i denna debatt bör hålla oss till de siffror, de handlingar, de motioner och de betänkanden som ligger på bordet och som vi alla har kunnat ta del av. Vi har inte sprungit ifrån vår motion, utan vi har hållit fast vid det krav vi har framfört. Till frågan om driftbidragen till barnstugeverksamheten får vi anledning att återkomma. Vi har under olika år försökt få de bidragen höjda, som jag också nämnde i mitt första anförande. Vi får senare se hur de andra partierna ställer sig i denna fråga.

Herr talman! I det nu föreliggande betänkandet är behandlingen av motionen nr 1561 likalydande med behandlingen av samma motion i betänkandet nr 42, som vi behandlade den 8 december. Jag har därför ingen anledning att nu ta upp en ny debatt på den punkten. Jag vill med hänvisning till mina anföranden nr 11, 14 och 16 i snabbprotokollet från den 8 december i vad gäller utbetalningen yrka bifall till herr Bergmans nyss framförda förslag. Då det gäller bostadsvillkoren ställer jag samma yrkande som jag framförde förra gången, nämligen att riksdagen i anledning av motionen nr 1561 såvitt gäller frågan om bostadsvillkor för viss del av statligt bostadstillägg för barnfamiljer hos Kungl. Maj:t hemställer att motionen överlämnas till familjepolitiska kommittén. Jag hemställer om bifall till detta yrkande.
Herr talman! Ingen har väl kunnat undgå att iaktta den besvikelse som drabbat den borgerliga oppositionen över att ärendet angående bostadstilläggen blev återremitterat förra veckan. Det framgick med all önskvärd tydlighet i den debatt som då följde efter det att återremissyrkandet ställts, och det har också speglats i kommentarerna i den borgerliga pressen efter utskottets sammanträde då det förslag som nu föreligger blev fastställt. I dag har ni, ärade kammarledamöter, kunnat iakttaga hur surheten svämmat över från de borgerliga talarnas sida. När vi förra veckan behandlade frågan, sade herr Carlshamre i ett anförande, som jag då inte kunde besvara på grund av rådande replikbestämmelser, att vi hade lagt fram ett förslag till betänkande beträffande den kommunistiska motionen trots att förslaget i motionen var sådant att ingen i utskottet ens ville ta det på allvar. Detta uttalande har senare i den folkpartistiska pressen spätts på med att jag skulle ha suttit i utskottet och skrattat åt det förslaget. Man måste ha det dåligt ställt med de sakliga argumenten på den borgerliga sidan när man kan gå på på det sättet. Jag har sannerligen inte skrattat åt vare sig det förslaget eller något annat. Men den borgerliga sketchen om bostadstilläggen är inte slut med detta. I en tidning av brokig borgerlig färg — åtminstone kallar den sig oberoende liberal — har det lämnats skildringar från utskottets sammanträden, där det påstås att jag till den borgerliga halvan skulle ha sagt: Ni skall sluta att bråka. Ni känner ju den politiska situationen. På detta skulle enligt det s.k. initierade referat i den sydsvenska tidningen ha stått att en borgerlig ledamot skulle ha sagt: Nej, hurudan är den? Ungefär så återger tidningen referat från utskottets sammanträden. Själv har jag ingen anledning att referera sammanträdena. Men så mycket är klart att ett sådant referat hade varit otänkbart om inte de borgerliga känt sig djupt besvikna över att den väntade segern över regeringen förbyttes i en återremiss och nu i ett nytt förslag. Den borgerliga skildringen från utskottets sammanträden är sådan som i vanliga fall brukar benämnas att ”tjalla”. Tjallare har sannerligen inte jag någonting till övers för. Men som ordförande i utskottet kanske jag ändå får säga att vi haft ett gott samarbete under det år som gått, och vi har tidigare varit lyckligt befriade från det slag av ”inside information” till pressen som här har getts. Det skulle vara skönt om de goda relationerna fortsätter. Det är bäst så för samarbetets skull i utskottet. Om så sker är jag är beredd att beteckna det skeddä som ett utslag av en borgerlig besvikelse som uppstått i detta speciella ärende. Men den sydsvenska tidningen har också en annan spekulation i sin ”initierade” artikel den 10 december. Enligt vad tidningen ”erfarit” skulle vpk snart ta sig ur det grepp de givit motståndarna genom att hjälpa socialdemokraterna att hålla statsbidraget nere. Kommunisterna har inte lovat att aldrig mer motionera om 80-procentigt statsbidrag. Tvärtom kan de tänka sig att göra detta ganska snart. Med stor sannolikhet skulle de borgerliga och vpk då få majoritet och regeringen förlora både kon — det har i detta fall talats om kohandel från borgerligt håll — och pengarna. Det vill säga att både få höja bidragsgränsen för bostadstilläggen till 17 år och öka statsbidraget till kommunerna. Så låter det alltså i ett referat som någon tjänstvillig ledamot från utskottet har gett. Jag har också tidigare hört talas om att vpk tänker svika den ”uppgörelse” som skett med socialdemokraterna. Det har framhållits så från framstående borgerligt håll. Det är tydligen erfarenheterna från det inre samarbetet inom det borgerliga lägret som gjort att man har kunnat dra en sådan slutsats, men jag vill inför kammaren ha sagt, att så dåliga politiker är inte vi på den socialdemokratiska sidan att vi gör upp om en sak i december månad för att sedan bli ”snuvade” på konfekten i januari. Jag har ingen anledning att förmoda att den utskottskompromiss, som nu ligger på riksdagens bord, skall ändras genom en kommunistisk motion 1972. Den försäkran har vi fått innan detta förslag lades. Man kan naturligtvis vara kritisk mot det kommunistiska partiets verksamhet i olika avseenden, men att de i riksdagssammanhang skulle ha så dålig moral som de borgerliga uppenbarligen spekulerar i vägrar jag att tro på. Men detta som jag skildrat visar hur stora förväntningarna var inom det borgerliga lägret att i denna fråga få kommunisterna med sig. Och så blev det ”platt fall”, som det brukar heta i brottningreferaten. Jag förstår grämelsen och besvikelsen på den borgerliga sidan. Men sett från utskottets synpunkt skulle jag, som sagt, vara glad om vi kunde återgå till den gamla normala ordningen utan referat och antydningar om vad som förekommit vid utskottssammanträden. Utskottets vice ordförande uppträdde först i talarstolen i dag, och han sade att det var ett egendomligt agerande som socialdemokraterna skulle ha gett sig in på. Nej, herr Gustavsson i Alvesta, det är inte alls något egendomligt agerande. För oss som politiskt parti är det självklart att försöka skapa ett underlag för de förslag, som vi själva har lagt på riksdagens bord. Egendomligare är det inte. Herr Gustavsson talade om att det betänkande, som var signerat av mig, återremitterats bl.a. därför att jag själv deltog i debatten och yrkade detta. Det är heller ingen ovanlig sak, herr Gustavsson. Det kan inträffa situationer, som gör att de sakförhållanden som förelåg i en viss situation i utskottet har blivit ändrade. Vill inte de borgerliga begripa det, tycker jag uppriktigt sagt synd om dem. Barntillsynen är ingen liten del av kommunernas utgifter, säger herr Gustavsson. Nej, det är sant, men på den punkten får de också stöd genom den proposition som föreligger. Vidare har herr Gustavsson, och likaså herr Romanus, en litania över att kommunerna inte kompenseras till alla delar. Så spelar man upp en vals, som om 55 miljoner kronor i ökat statsbidrag bland alla landets kommuner skulle innebära att kommunalskatten inte skulle behöva höjas. Nej, mina herrar, ni har sannerligen ingen riktig proportion i era inlägg. Det är inte så, herr Gustavsson och herr Romanus, att det behöver bli några kommunalskattehöjningar därför att bidraget till kommunerna blir 60 procent som regeringen har föreslagit. Sedan hade herr Gustavsson, och även herr Carlshamre, välvilligheten att citera valda delar av en ledare, som jag skrev i Smålands Folkblad i anledning av den debatt, som ägde rum förra veckan. Jag tackar för reklamen. Det är kanske lika mycket värt att bli citerad i riksdagen som i radions tidningskrönika. Jag upptäckte, att herr Carlshamre tog inledningen av artikeln och herr Gustavsson mitten; han skall väl vara där han egentligen hör hemma. Vad är det jag har sagt? Jo, att de borgerliga förlorade på mållinjen den dragkamp som förekom om bostadstilläggen. Är det något fel, herr Gustavsson? Det får vi se vid omröstningen i dag. Om det ligger något fel i den bedömningen så tala om det! Det får förresten också herr Carlshamre göra, eftersom det var han som tog upp det. Tala också om vad som är ovederhäftigt i den ledaren! Den innehåller ett kallt konstaterande av vad som skett och ingenting annat. Det stämmer inte överens med de borgerliga värderingarna, men jag skriver inte ledare i Smålands Folkblad för att tillgodose borgerliga önskemål, utan självfallet polemiserar jag mot förslag och beslut från de borgerliga. Det kommer jag att fortsätta med, och jag hoppas att ni skall bli i tillfälle att citera vår tidning även i fortsättningen i riksdagsdebatterna. Sedan hade herr Gustavsson ett mycket intressant stycke i sitt resonemang, där han säger att efter vad som har skett i denna fråga kan jag inte tänkas skriva under något i fortsättningen och hänvisa till att utredning pågår. Jo, Rune Gustavsson, var så säker på att bde jag och andra kommer att göra det. Att man i detta speciella fall — därför att det förelåg ett förslag från regeringens sida — i samband med diskussionen och förslagen om konjunkturstimulering också tog upp den något mera långsiktiga delen av stödet till barnfamiljerna är ju bara en naturlig sak. Är ni sura för det också? Vill ni inte vara med om att ge barnfamiljerna det stöd som de är berättigade till enligt vår uppfattning? Någon annan slutsats kan jag inte dra av det resonemang som herr Rune Gustavsson för här. 17-årsgränsen har inte tidigare diskuterats, säger herr Gustavsson. Vad spelar det för roll? Om det läggs fram ett förslag att bostadstillägg skall utgå till familjer med barn upp till 17 år, skall vi då inte seriöst kunna behandla och ta ställning till det? Mig förefaller resonemanget om de olika åldersgränserna tämligen diffust och meningslöst. Det är tänkbart att vi beträffande dessa bostadstillägg kan få en åldersgräns på 18 år. Men om man då tar en etapp till 17 år först, skulle det vara något fel i det? Nog nu om herr Gustavsson i Alvesta. Jag kanske får tillfälle att återkomma till honom sedan. Herr Romanus har talat om att herr Palme vid vårriksdagens början sade att vi kommer att lägga fram förslag och sedan får kommunisterna ta den ställning de vill. Självfallet får även de borgerliga ta den ställning de vill. Vi lägger förslagen, och sedan får ni lägga era motförslag. Det är precis vad som har skett i detta fall. Att man sedan på grund av händelser i ett utskott återremitterat ärendet till förnyad behandling och får stöd från något håll kan väl inte vara något fel. Men jag tycker det är något egendomligt att företrädare för partier på den borgerliga sidan, som nära nog prostituerat sig gentemot de kommunistiska motionerna, skall stå och säga: Tänk så föraktligt det är att socialdemokrater och kommunister har kommit på samma linje. Nej, herr Romanus, kom med några andra argument! Det här är något av det enklaste som jag har hört. Herr Romanus använde ett bur-språk. Han talade om att man befinner sig i burar. Jag skulle vilja replikera att herr Romanus befinner sig i alla burarna på en gång — precis som det anstår en folkpartist med litet dignitet. Vidare talar herr Romanus om spektakel. Är det spektakel, herr Romanus, att man ville ge familjer med barn mellan 16 och 17 år ett ökat stöd? Om herr Romanus föredrar den beteckningen, så gärna för mig. Jag tycker det är rimligt att ge det stödet, när det står i utskottets betänkande att det under diskussionen förra veckan kom fram tankegångar om att det fanns mer pengar att ge. Ni skall vara på det klara med — på hela det borgerliga fältet — att vad ni ville göra var att öka statens utgifter med 55 miljoner kronor om året. Nu stannar statsutgifternas ökning vid ungefär 30 miljoner. Och att spara 25 miljoner, mina herrar, är sannerligen inte småpotatis det heller. Det är pengar som också de kan användas till viktiga ändamål. Herr Romanus talade också, som jag nämnde förut, om kommunalskatten, och därvidlag får väl den replik gälla som jag gav herr Gustavsson i Alvesta. Herr Carlshamre talade om ett ömkligt skådespel. Och det skall den ledamot i utskottet säga, som först yrkar avslag på regeringens proposition och sedan, när man går till votering, är beredd att biträda ett ännu högre kostnadsanslag än det som regeringen ville ha. Jag tycker att herr Carlshamre bör försöka vara litet logisk i sina resonemang. Herr Carlshamre säger också att debatten handlar om regeringspartiet och kommunisterna och att det inte kommit fram en enda ny uppfattning i detta ärende, och han myntade uttrycket att det är inte bara räven som säger att rönnbären är sura. I fortsättningen kanske vi kan få ha ett uttryck som säger att den politiske räven herr Carlshamre tycker att rönnbären är sura. Jag förstår. Har man inkasserat en vinst i förväg och tror att man skall kunna få igenom den och sedan inte får det, då måste bitterheten och besvikelsen ta sig de uttryck som herrarna här har visat. Efter dessa repliker kanske jag skall övergå till att säga någonting om utskottsbetänkandets sakliga innehåll. Utskottet konstaterar att det under kammardebatten i förra veckan framkom just det som herr Carlshamre var inne på, nämligen tankegångar om att det fanns möjligheter att öka stödet till barnfamiljerna. Med anledning av detta noterar utskottet att de ökade resurserna i så fall bör sättas in för att direkt stödja barnfamiljerna. Inte alla barn fortsätter att studera efter 16 år. De blir därför inte delaktiga i de studiesociala förmånerna. För många av dem mellan 16 och 17 år blir det inte heller fråga om någon större inkomst under det första arbetsåret. En del går ju för övrigt utan sysselsättning. Därför är det naturligt att man sätter in ett stöd — inte minst i det här läget — på att hjälpa just den gruppen. Det är klart att ett sådant beslut kommer att få sina konsekvenser på studiehjälpsområdet. Här har utskottet noterat att det kommer en proposition till vårriksdagen 1972. I samband därmed anser utskottet att det bör ankomma på regeringen att samtidigt föreslå den samordning och de jämkningar i det studiesociala systemet som blir nödvändiga, om riksdagen godtar förslaget i dag. Sedan är det riktigt att man under övergångstiden från den 1 april till den 1 juli kan erhålla dubbelt bidrag, det vill jag gärna notera. Det sammanhänger med att man inte tekniskt kan klara av det, eftersom studiebidragen i regel beslutas under det första kvartalet för att sedan utbetalas under det andra kvartalet av första halvåret. Följaktligen är det tekniskt omöjligt att klara detta så att det inte blir en överkompensation för vissa av familjerna. Jag vill sedan notera att reservanterna i sin skrivning gör sig skyldiga till en logisk kullerbytta. Om förslaget genomföres så som majoriteten lagt det, kommer vissa familjer att få dubbla bidrag under den tiden, men den ekonomiska skillnaden mellan de olika kategorierna familjer blir ju lika i båda förslagen. Den väsentliga skillnaden mellan förslagen är nämligen den att enligt utskottsmajoritetens förslag får alla familjer — jag understyker ordet alla — med mindre inkomster vad man kan kalla ett grundbidrag i form av bostadstillägg för de barn som är mellan 16 och 17 år, medan det borgerliga förslaget bara ger vissa familjer ett studiestöd under den perioden. Sedan drar reservanterna upp frågan om barns inkomster och menar att om man inte för in även dem i sammanhanget, kan bidrag komma att utgå till familjer med höga inkomster. Det är klart att man kan resonera så, men hur vill reservanterna själva ha det? Ni har byggt upp ert resonemang på att bostadstillägg skall införas för barn ända upp till 18 års ålder. Skall då inte också ni ta ställning till hur det skall bli med barnens inkomster, eftersom dessa måste bli större mellan 17 och 18 år än vad de kan bli mellan 16 och 17 år? Frågan om barnens inkomster får knäckas i familjepolitiska kommittén och kan tas upp i samband med samordningsfrågan. Mer behöver man inte säga i dag. Man kan för övrigt kanske dra en parallell med barnpensionerna. Dessa är inte behovsprövade, och pensionsförsäkringskommittén har, som reservanterna själva påpekar, utarbetat ett förslag om att åldersgränsen här skall höjas till 18 år. Det finns självfallet vissa skäl som talar för en 18-årsgräns, men om reservanterna erkänner detta, kan de inte på något sätt vara förhindrade att nu anta en 17-årsgräns. Så tekniskt svårt är det sannerligen inte att ta detta steg, om man menar allvar med det myckna talet om att man vill stödja barnfamiljerna. Tanken att det förslag som reservanterna leker med — något annat är det ju inte fråga om — skulle kunna framläggas under vårsessionen för att träda i kraft redan den 1 juli 1972 är bara ett fromt önskemål, eftersom man ju enligt reservanterna själva skall avvakta familjepolitiska kommitténs betänkande. Detta beräknas enligt vad som har föreskickats bli framlagt i februari månad, och därefter skall det remissbehandlas. Eftersom det innehåller bra mycket mer än frågan om den nu aktuella 1 8-årsgränsen, kan någon proposition inte framläggas under våren 1972. Sedan bara ett par ord om finansieringsfrågan. Utskottsmajoriteten föreslår att statsbidraget till de kommunala bostadstilläggen skall utgå med 60 procent och att driftbidragen till kommunernas kostnader för barndaghemmen skall höjas med 1 200 kronor per plats och för fritidshemmen med 500 kronor per plats och år. Det är en god ökning av stödet till denna verksamhet i kommunerna. Jag framhöll i förra veckan att det är en riktig linje som regeringen valt när den vill ge stimulans åt de kommuner som har barndaghemsverksamhet och vill premiera de kommuner som varit så företagsamma att de satsat på detta. Även denna gång avvisar utskottet inblandning av familjedaghemmen i detta sammanhang. Beträffande de förslag som väckts av herrar Knut Johansson och Bergman kan jag hänvisa till vad jag sade förra veckan om dessa förslag. Herr talman! Med hänvisning till vad jag nu sagt yrkar jag i alla delar bifall till utskottets betänkande.

Herr talman! Det var riktigt som herr Göran Karlsson sade, att det inte var jag som hade citerat ingressen till hans ledare, där det stod att borgarna blev snuvade på segern vid mållinjen. Men herr Karlsson spelade ju aldrig fram till mållinjen utan såg till att spelet avblåstes dessförinnan, så att han hann ut och hämta reserver, som skulle spela i det ordinarie laget. Det är det som sker i dag. Vidare talar herr Göran Karlsson om besvikelse på vårt håll. Nej, inte alls. De som är besvikna, Göran Karlsson, är de som sitter ute i kommunerna och skall finansiera det stöd som det gäller. Göran Karlsson talar också om borgerliga sketcher osv. Jag undrar vilka det är som spelar sketcher här och som har spelat upp sådana under de senaste veckorna — om inte huvudspelaren och författaren i detta sammanhang heter Göran Karlsson? Det var intressant att notera Göran Karlssons klara uttalande om uppgörelsen mellan socialdemokraterna och kommunisterna och hur den kommer att bestå utan några ändringar. Vidare ställer Göran Karlsson den mycket intressanta frågan om vi inte seriöst skall behandla ett förslag om 17-årsgränsen, om ett sådant framläggs. Göran Karlsson! Varför behandlades det inte seriöst i det första utskottsbetänkandet? Jag citerar än en gång ur detta: ”Det ingår i familjepolitiska kommitténs uppdrag att göra en översyn av de åldersgränser som finns för olika familjepolitiska förmåner. Med hänsyn härtill och till att en ändring av åldersgränsen för bostadstillägg skulle få ingripande verkan för det studiesociala stödet bör kommitténs slutbetänkande avvaktas. Utskottet avstyrker därför motionsyrkandena.” Detta har Göran Karlsson sagt, och det är fastslaget i det första utskottsbetänkandet i detta ärende. Varför inte ta den seriösa behandlingen redan första gången så hade vi sluppit det här? Några förändringar i sak har inte inträffat, utan det är det här lilla spelet som herr Göran Karlsson svarar för. Sedan vill jag beröra några ord av fru Ryding, som hon yttrade i sin senaste replik — jag hade ingen replikrätt då. Fru Ryding sade att vår motion, som vi nu fått igenom, vilket fru Ryding var mycket noga med att påpeka, kostar drygt 1 miljon för kommunerna. Det är riktigt, det rör sig om den summan. Men, fru Ryding, här är det ju fråga om den andra reservationen, kompensationen till kommunerna för bostadstilläggen i sin helhet. Där vill jag citera vad Göran Karlsson skrivit i sin tidning: ”Det borgerliga förslaget om höjning av procentsatsen i ersättning till kommunerna skulle kosta 55 miljoner. Den lösning som nu beräknas ha majoritet i riksdagen blir mellan 35 och 40 miljoner billigare.” Det är detta, fru Ryding, som vpk har medverkat till.
Herr talman! Debatten håller på att bli lång, men det kanske lönar sig. Ju längre vi håller på dess billigare blir den reform vi diskuterar. Utskottet uppskattar kostnaden för ändring av åldersgränsen till 40 miljoner kronor, i Smålands Folkblad uppskattade Göran Karlsson den till mellan 35 och 40 miljoner kronor, för några minuter sedan här i talarstolen uppskattades den till 30 miljoner. Får vi hålla på några dagar till kanske vi får den gratis. Jag hinner inte i en replik gå in på herr Karlssons s.k. sakliga argumentation rörande åldersgränserna. Vad han sade visar bara att han ännu inte hunnit tränga in i det problemet. Jag skall gärna återkomma till detta senare. Det var inte många siffror rätt i det resonemanget. Herr Karlsson frågade vad som var ovederhäftigt i den artikel som vi nu har nämnt ett par gånger här i debatten. Jag skall tala om några saker, jag har den här. Jag börjar med rubriken ”Borgarna snuvade på segern på mållinjen. Barnfamiljerna får 300 miljoner mer.” Det betyder alltså att barnfamiljerna inte skulle ha fått någonting om borgarna, som herr Karlsson uttrycker sig, hade vunnit. Sanningen är att med det avslagsyrkande och därtill knutna förslag som jag hade lagt fram skulle de fått 360 miljoner. Enligt mittenpartiernas ursprungliga förslag skulle de fått 360 miljoner utöver regeringens förslag. Och med den majoritet som senast fanns i utskottet, då vi behandlade frågan för en vecka sedan, skulle de i varje fall fått 20 miljoner mer än regeringen hade föreslagit. Sedan säger herr Karlsson i samma artikel att så småningom kom kommunisterna ”underfund med att det borgerliga förslaget, som de hade stött i utskottet, inte gav ett enda öre mer till barnfamiljerna. Detta var deras dilemma.” Nog har det talats om misstag från kommunisternas sida, men att de först under riksdagsbehandlingen skulle ha kommit underfund med att ett förslag om höjning av ett statsbidrag till kommunerna inte i och för sig ger någonting mer till barnfamiljerna måste väl ändå vara ett märkligt resonemang. Sedan får vi veta att med socialutskottets nuvarande förslag sparar vi flera tiotal miljoner kronor. Men i samma artikel står det att den lösning som majoriteten förra gången förordade skulle ha kostat 55 miljoner kronor och nu mellan 35 och 40 miljoner. Hur kan man, herr Göran Karlsson, få 10—15 miljoner kronor att bli flera tiotal miljoner? Artikeln är full av den sortens argumentation och den sortens sakuppgifter. Det finns icke många sanna ord i den. Jag har ändå avstått från att citera invektiven, som fyller större delen av utrymmet i den. Herr talman! Jag tror inte alls att kommunisterna springer ifrån någon överenskommelse. Jag har också hört detta sägas, och jag har fört det vidare till herr Karlsson. Jag är beredd att betrakta det som ett skämt i en i övrigt rätt löjeväckande situation. Men herr Karlssons sätt att resonera frapperar mig ändå, för om det skulle vara så väldigt omoraliskt, som han uttryckte sig, att ändra åsikt från en månad till nästa, vad skall man då säga om att ändra åsikt från en vecka till nästa?
Herr talman! Först ett litet genmäle till herr Rune Gustavsson. Jag tror inte att det är riktigt att författaren till detta skådespel heter Göran Karlsson. Jag tror för min del att han heter Gunnar Sträng. Men upphovsrätten är kanske inte det väsentliga. Herr Karlsson gör stort nummer av en tidningsartikel som skildrar tidningens version av hur det gått till i utskottet. Det visar väl mer än något, vem det är som inte kan hålla nerverna i styr i denna debatt. Att tidningarna skriver om vad vi gör och ägnar sig åt diverse spekulationer är någonting som vi får ta med ro. När herr Karlsson talar om tjallare tror jag inte att det är någon i utskottet som tar åt sig. Det intressanta är väl ordvalet. Tjallare är någon som går och talar om för polisen att det pågår brottslig verksamhet. Det är tydligt att herr Karlsson på något sätt anser att det skett något skumt i utskottet och skäms för det, och jag tror inte att han är helt ensam. Herr Karlsson säger vidare att herr Romanus har fört in ett ”bur-språk” i debatten. Men det är väl ändå allmänt bekant vem det är som förde in den här buren i den politiska diskussionen. Det var ju herr Palme som talade om att någon satt i en bur. Men vem är det nu som sitter i buren? Jo, det är socialdemokraterna som har hamnat i kommunisternas bur. Och hur har det gått till? I våras sade herr Palme att vi kommer att lägga fram våra förslag, dem står vi fast vid, och sedan får kommunisterna göra hur de vill. Men nu har man alltså accepterat en lösning som man för en vecka sedan viftade bort som helt ointressant. Det är ju socialdemokraterna som på denna punkt har anslutit sig till det kommunistiska kravet, som är fullt med tekniska svagheter, och herr Karlsson har ju här också erkänt att de finns där. Ni har krupit in i kommunisternas bur, försök inte komma ifrån det! Och när ni nu själva fört in detta snillrika bildspråk i den politiska debatten får ni också acceptera att andra använder det mot er när det stämmer med verkligheten. Herr Karlsson har inte ord starka nog för att tala om vilket förtroende han har för dem, som han gjort upp med i detta fall. Ja, det är rörande. Den allmänna politiska lärdom som man kan dra av detta är att när socialdemokraterna inte får majoritet för sin egen ståndpunkt — man är ju en minoritetsregering — vart vänder man sig för att göra upp, vems bur är det man kryper in i? Var och en kan se hur det förhåller sig med den saken.